Herr talman! Tina Ehn har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att generellt stärka servicen för glest befolkade områden eller för områden där marknaden inte finner det ekonomiskt intressant att verka. Ehns frågor är mycket angelägna. Det är viktigt att människor kan driva företag, arbeta och bo i hela landet, både för att vi ska kunna ta till vara alla de möjligheter och resurser som finns i vårt land och för att människor, oavsett var de bor, ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar. Alla människor ska, oavsett var vi bor, ha bra möjligheter att leva och utvecklas, som företagare eller anställd. För att man ska kunna bo och driva företag i hela landet krävs det en god tillgång till service. Därför har regeringen de senaste åren beslutat om betydande medel till särskilda insatser för hållbara servicelösningar. Under perioden 2009-2014 satsar regeringen 145 miljoner kronor extra på särskilda insatser inom området kommersiell service. Därtill ska läggas de ca 35 miljoner kronor som länen årligen satsar inom samma område. Det handlar om att stödja kommersiell service såsom dagligvarubutiker och drivmedelsstationer men också olika typer av offentlig service i gles och landsbygdsområden. Att ha tillgång till apotek är viktigt i hela landet. Därför avser regeringen att satsa 20 miljoner kronor per år för att möjliggöra fortsatt drift av apotek i glesbygdsområden. Därtill har regeringen beviljat Riksorganisationen Hela Sverige ska leva ett bidrag på totalt 45 miljoner kronor 2013-2015 för att de ska kunna stödja olika lokala servicelösningar. Som framgår av denna redogörelse gör regeringen en rad viktiga insatser för att vi ska kunna leva, bo och verka i hela landet. Tina Ehn har också frågat mig vilka åtgärder jag planerar för att säkra rätten att få sin post utdelad inom ett rimligt avstånd från bostaden. Det är viktigt för mig och regeringen att det finns en postservice av god kvalitet med hög tillgänglighet i hela landet som i så stor utsträckning som möjligt tillgodoser behoven hos alla hushåll och företag. Det är därför som regeringen nu, precis som tidigare, ställer långtgående krav på Posten genom tillståndsvillkoren. Posten är skyldig att följa de villkor som gäller för de tillstånd bolaget har. De villkoren meddelas av Post och telestyrelsen, med stöd i bestämmelserna i postlagen. De förändringar Posten gör i sin verksamhet ska ske på ett sådant sätt att villkoren för den samhällsomfattande posttjänsten uppfylls. Enligt PTS senaste uppgifter delades 94 procent av förstaklassbreven ut i tid under 2011, vilket är långt över det lagstadgade kravet om att minst 85 procent av alla förstaklassbrev ska delas ut nästkommande dag. Det innebär att Posten i internationell jämförelse ligger i det absoluta toppskiktet. Inom EU är det bara Österrike som når ett bättre resultat. De allmänna råd för utdelning av post i och utanför tätort som PTS utfärdar har varit i kraft sedan 2005. Kraven i de allmänna råden är att betrakta som minimikrav. Om en postoperatör följer de principer som anges i de allmänna råden bedömer PTS att operatören har fullgjort de skyldigheter som följer av postlagen. PTS är ansvariga för att fatta beslut om åtgärder som behövs för att postlagen och tillståndsvillkoren ska följas. För personer som är över 80 år eller har en funktionsnedsättning och bor i glesbygd gäller särskilda regler. Dessa kan oavsett avstånd få sin post utdelad vid tomtgränsen eller till och med vid boningshuset. Denna tjänst utförs av Posten efter upphandling av PTS och med finansiering från regeringen. PTS senaste kartläggning visar att 97 procent av samtliga hushåll och företag utanför tätort vid det tillfället hade mindre än 500 meter till postlådan. Under 2013 kommer PTS att uppdatera den kartläggningen för att vi ska kunna få en aktuell bild och för att vi ska kunna se om några förändringar skett på området. PTS tillsyn inom postområdet innefattar också tillsyn över servicenätet av postombud och företagscenter. En studie från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser visar att 2011 hade nästan 96 procent av befolkningen kortare väg än tio minuter med bil till sitt närmaste fasta postserviceställe. År 2010 fattade riksdagen beslut om en långtgående postlag som tydligt föreskriver vilka lagar och regler som gäller och att kraven på den samhällsomfattande posttjänsten ska bibehållas på samma nivå som tidigare. Tillgången till post i hela landet är en viktig fråga, och jag följer noga utvecklingen på detta område.

Herr talman! Jag vill tacka så väldigt mycket för denna möjlighet att få ett svar på den frågeställning jag har i interpellationen, även om man kan misstänka att det är en frågeställning som är gränsöverskridande mellan både ministrar och departement. Det är en del av problemet att var och en tar sin del av svaret och därmed ansvaret. Det är ibland svårt i politiken att få en helhet när det gäller vad som händer och pågår, och det är ett stort problem när vi diskuterar om vad det är som sker på landsbygden. Varför försvinner så mycket service? Varför flyttar verksamheter? Varför lägger man ned skolor och så vidare? Upprinnelsen till den här interpellationen med extra tyngd på just Postens förändrade service var en artikel i Dagens Nyheter den 11 januari. Där skriver man att under loppet av fem år har Posten lagt ned 31 serviceställen i områden där det är glest befolkat. Människor som har valt att leva och bo och dessutom driva företag i områden där man bor glest ser ut att få orimligt långt till brevlådan. Kolåsens fjällhotell i Järpen kommer att få sin brevlåda flyttad fyra kilometer, och 75-åriga Elsie Eliasson i Kallbygden i västra Jämtland får flera mil till postlådan. Hon driver ett företag men har ingen bil. Hur gör man? I en intervju säger chefen för Postens produktion - som så många andra säger om både landsbygden och glesbygden - att de inte kan ta ansvar för om bygder dör. Det är i sig tragiskt. Men de kanske inte kan det om de inte har fått ett uppdrag, och det ansvaret måste nog ytterst vara politiskt. Det räcker inte att säga att hela Sverige ska leva. Vi måste mena det. Sveriges regeringspartier kan inte tala om att landsbygden är viktig och sedan inte ta ansvar för att det finns en grundläggande service och en grundläggande postservice, för marknaden löser inte detta. Det står ganska klart. Det behövs en genomgripande politik som vågar förändra och styra om. Människor är mycket trötta på att inte bli sedda och hörda för att de bor på en plats som inte passar in där den politiska debatten har sitt fokus. Aktör efter aktör anser sig inte ha något ansvar för om en bygd avfolkas och dör, och frågan blir då: Vem har ansvaret för att man ska kunna leva och driva företag? Man behöver ju ha grundläggande service, och postutdelning kan nog anses vara en sådan grundläggande service. Jag kan i svaret inte utläsa någon beslutsamhet från Anna-Karin Hatt om att servicen ska gälla alla. Även om det finns en reglering i dessa dokument måste det vara någonting som faller mellan stolarna eftersom detta ändå pågår och kan ske. Ska alla ha rätt till ett rimligt avstånd till sin post, eller ska man urholka denna möjlighet och låta detta ske? Det är de små stegens tyranni. Detta är mycket viktigt om vi ska ha ett samhälle där människor vågar bo på landsbygden. Det räcker inte att vi bara säger att det ska vara möjligt. Vi måste sätta ned foten och se till att det blir verklighet. Jag tycker att det saknas något i detta regelverk som gör att det inte räcker och att man inte ser att det går att lösa detta för människor som bor lite mer avsides.

Herr talman! Det är en mycket viktig fråga som Tina Ehn tar upp om Postens servicefunktion i glest befolkade områden. Samtidigt har jag förtroende för ministerns arbete, för regeringen och för den satsning som görs och som vi hörde om här med pengar till kommersiell service. Det finns länspengar, pengar till apoteken och så vidare, inte minst på infrastrukturområdet, för att koppla samman landsbygd med stad. Men vi har en situation där antalet invånare minskade i 141 av landets 290 kommuner 2011, och där många är äldre. Precis som Tina Ehn sade är det naturligtvis problem för dem som har blivit äldre när det gäller till exempel postservicen om det är långt till brevlådan eller poststället. Det finns mycket kreativitet på landsbygden. Närmare 200 000 personer är verksamma inom jordbruksföretag, och i förlängningen är det många fler. Jag är själv uppvuxen på Öckerö utanför Göteborg som tillhör det fina landskapet Bohuslän, i vilket även Tina Ehn bor. Vår släkt har en historia från 1600-talet som yrkesfiskare. Eftersom jag känner mentaliteten hos dessa människor ute i kustsamhällena vet jag att det finns en oerhört stor kreativitet bland dem och något slags överlevnadsstrategi som de lever efter. Tina Ehn tar förutom Posten också upp andra myndighetskontakter och det som är basservicen. Det är hennes andra fråga till ministern i interpellationen som jag vill relatera till. Det är egentligen den som jag trycker på mest här. Den gäller servicen generellt sett, bland annat i fråga om myndigheterna. Det är viktigt att de finns kvar i någon form, exempelvis Skattemyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och polisen. Jag skulle vilja ha en kommentar från ministern på denna fråga när det gäller basservicen och gärna med ett framtidsperspektiv.

Herr talman! Tina Ehn ställde frågan: Vem är det som har ansvaret? Det raka svaret på den är att det är ett delat ansvar. Vi har ett ansvar från regeringens sida, och vi har ett ansvar i den här församlingen, i riksdagen, att fatta kloka beslut som gör det möjligt att leva, bo och driva företag i hela landet. Just därför är jag mycket glad för att riksdagen hade klokheten att 2010 fatta beslut om en bra postlag som tydliggör att nivån när det gäller den samhällsomfattande servicen inte ska sjunka utan att den ska ligga kvar på samma höga nivå. Vi ställer internationellt sett mycket höga krav på den samhällsomfattande tjänst som vi har i Sverige. Det gör också att Posten har ett mycket tydligt uppdrag. Posten har utsetts att vara den aktör som ska utföra den samhällsomfattande tjänsten. Man har en skyldighet att dela ut post till alla i landet fem dagar i veckan. Man ska se till att 85 procent av de brev eller försändelser som lämnas in med avsikt att delas ut nästkommande dag också ska delas ut då. Man lever upp till det med råge. Posten, som är utsedd att tillhandahålla denna samhällsomfattande tjänst, är också ålagd att ha ett rikstäckande nät av både expeditions och inlämningsställen. Precis som jag sade i mitt svar är det mycket viktigt att de förändringar som Posten vid olika tidpunkter kan vara föranledda att göra av andra skäl i verksamheten håller sig inom sådana ramar att man lever upp till de villkor och tillstånd som gäller. Gör man inte det har PTS verktyg för att ingripa. Självklart ska hela Sverige leva. Det är en utgångspunkt för mig som minister, det är en utgångspunkt för mig som centerpartist, och det är en utgångspunkt för alliansregeringen. Det är mycket viktigt att människor kan driva företag, arbeta och bo i hela Sverige. Det är just därför som det behövs en god tillgång inte bara till postservice utan också till kommersiell service - livsmedel och drivmedel - och till offentlig samhällsservice. Det är just därför som regeringen, utöver alla de satsningar som jag nämnde i mitt svar, satsar på att bygga ut bredband i de områden där operatörerna inte själva är intresserade av att satsa. Under de närmaste åren satsar vi över 1 miljard kronor på att bygga ut bredband i de delar av landet som annars inte skulle få tillgång till det. Tack vare att vi nu använder det så kallade 800-bandet bygger vi ut mobilt bredband med hög hastighet i de glesa delarna av vårt land. Regeringen gör alltså mycket, och jag är mycket stolt över att tillhöra en regering som gör så mycket för att stärka landsbygden. Jag måste fråga Tina Ehn vilket ansvar hon själv tar för utvecklingen när det gäller svensk landsbygd. Du företräder Miljöpartiet, ett parti som var med och införde pumplagen 2005 och som har gjort så att små mackägare på landsbygden har drabbats av en merkostnad på flera hundra tusen kronor, vilket sannolikt har bidragit till att många mackar på landsbygden har försvunnit. Du företräder ett parti som förordar en kilometerskatt som påtagligt skulle öka kostnaderna för att transportera ut de rika resurser som vi har från vår landsbygd till konsumenterna. Ni vill också chockhöja bensinpriset och införa flygskatter. Jag skulle gärna vilja veta på vilket sätt en kilometerskatt, pumplagen och ett chockhöjt bensinpris har någon effekt för att stärka landsbygden. Jag är helt övertygad om att om den sortens politik skulle genomföras skulle boende och företagare på landsbygden få betala ett mycket högt pris.
Herr talman! Jag förstår att Anna-Karin Hatt som centerpartist bryr sig om landsbygden och ställer dessa frågor och puttar tillbaka problematiken till Miljöpartiet. Men det är regeringen, där Centerpartiet ingår, som har beslutandekraften i Sverige, som bestämmer mycket, som kan föreslå mycket och som kan satsa på det som gynnar landsbygden. Det som händer i många kommuner på landsbygden just nu är att många människor flyttar därifrån för att de helt enkelt inte kan bo kvar eftersom allt det som de skulle behöva som en grundservice inte finns där. Det tycker jag är regeringens ansvar just nu. Sedan kan jag hålla med om att vi alla har ett ansvar. Jag som själv kommer från landsbygden och bor där har absolut ett ansvar som politiker i denna riksdag. Jag är mycket stolt just därför att Miljöpartiet lägger fram många förslag med bäring på allt det som har med landsbygdens möjligheter och utveckling att göra. Det finns tre saker som alliansregeringen och de som är rädda för vår politik alltid tar upp. Det är lastbilsskatten och bensinpriset. Den här gången var det pumplagen också. Ibland kan det vara någonting annat. Pumplagen tror jag att man var ganska enig om i trafikutskottet. Det gjordes en utredning, och man kom fram till att det skedde en strukturomvandling från oljebolagen. När det gäller lastbilsskatten handlar det om konkurrensneutralitet i fråga om våra egna åkare i förhållande till de europeiska åkarna. Vi tror också att detta med att köra omkring med allt på vägarna har missgynnat den lokala utvecklingen i fråga om mycket av inte minst livsmedelsförädling. Vi vill att även landsbygdens människor och alla som bor i Sverige ska känna att vi tar ett ansvar för klimatfrågan. Om det är någonting som påverkar de ökade klimatutsläppen så är det den tunga trafiken. Det gäller att ha politik som tar helhetsansvar. För landsbygden handlar det om väldigt många områden. I det svar jag fick av ministern staplas ett par saker upp, men det är väldigt långt ifrån helhetsbilden av vad landsbygden behöver. Det som nämndes om bredband är ganska otillräckligt, även om det händer rätt mycket just nu. Det är också så att man som boende på landsbygden får lägga ned rätt mycket resurser, ideellt arbete och ideell kraft för att få fibernäten att fungera. Jag skulle vilja säga att det jag nu lyfter upp bara är en spegling av vad som pågår. Att posten inte delas ut på vissa orter är bara en liten del. Man är väldigt orolig på många ställen för vad som kommer att hända med till exempel det avtal man har med de privata apotek som ska ta ett ansvar på många områden. Detta avtal kommer att löpa ut nu i mars 2013, tror jag. Vad händer då med de apotek som är privata och finns i glesbygden, där man kanske inte ser att det är riktigt marknadsmässigt gångbart att ha kvar dem? Vad händer med sådana här saker? Vad händer med de undertrafikerade järnvägarna i Sverige, som vi vill ha och som vi vill stötta? Vad händer med energiomställningen och all den biogasutveckling vi skulle behöva? Vad händer med den solenergisatsning och den energieffektiviseringssatsning som skulle behövas? För att bryta oljeberoendet kan man inte bita sig kvar i att vi alltid ska gå på olja även på landsbygden. Är det någon som kommer att förlora i framtiden är det nämligen de som är oljeberoende längst ut på landsbygden. Där måste vi verkligen ställa om. Där finns inga järnvägar. Där finns ingen kollektivtrafik i den bemärkelsen. Jag tycker alltså att det är mycket som brister i regeringens politik, men jag tackar för svaret så länge.

Herr talman! Det finns fler landsbygdspartier än Centerpartiet och Miljöpartiet. Även om vi inte har det i vårt partinamn känner vi väldigt starkt för landsbygden. Vi har utomordentliga företrädare som arbetar hårt för dessa frågor. Jag tycker att detta är en viktig fråga, och det tycker naturligtvis också ministern. Jag anmälde mig till debatten för att jag känner en genuin oro när det gäller landsbygden och utvecklingen där. Det ministern nämnde med till exempel bredband, bland alla de satsningar regeringen gör, är såvitt jag förstår alldeles utmärkt. En annan sida av myntet är finansiering av de företag som finns på landsbygden. Det handlar om riskkapital, kreditgivning och rådgivning. Jag är glad att vi kristdemokrater har varit tongivande när det gäller det nya investeringsavdraget och att det finns med i årets budget för genomförande under året. Det kan betyda mycket för landsbygden, som präglas av småföretagande. Service och företagande hänger ihop. Allt hänger samman. Jag hoppas att ministern på något sätt hinner besvara mina frågor. Hur ser hon på basservice och hur viktigt det är att det finns myndigheter och andra representerade även på mindre orter eller i mindre sammanhang? Hur ser hon på stimulans av företag och olika projekt på landsbygden?
Herr talman! Jag börjar med frågan från Roland Utbult. Det är mycket riktigt: Ska man kunna bo och driva företag i hela landet är det viktigt att man har tillgång till kommersiell service. Det är just därför regeringen gör en särskild satsning - det är 145 miljoner kronor utöver vad regionerna själva satsar - på att utveckla innovativ kommersiell service. Det handlar om att se till att mackar och livsmedelsbutiker finns kvar som annars hade behövt läggas ned. Sedan behöver också det offentliga finnas nära medborgarna. Där arbetar vi på två fronter. Stefan Attefall, som tillhör Roland Utbults parti och som jag har ett väldigt gott och nära samarbete med, arbetar med hur våra myndigheter ska kunna vara tillgängliga för alla medborgare i hela landet. Själv har jag ansvar för e-förvaltningsfrågorna. Parallellt med att vi ska se till att ha en god fysisk tillgänglighet runt om i landet behöver vi allt snabbare få en god digital tillgänglighet till människor. Alldeles oavsett om vi går på Västerlånggatan eller befinner oss i Vännäs eller Vänersborg behöver det offentliga kunna möta medborgarna i de digitala forum där medborgarna finns. Då behövs bra bredband. Det är därför det är viktigt att vi bygger ut med en bredbandsmiljard nu, men det behövs också bra, innovativa tjänster som möter människors behov. Det är alltså ett tvåfrontsarbete för att klara av detta. Åter till Tina Ehn och hennes kompletterande reflektioner. Ja, jag är väldigt glad att det är Centerpartiet och Alliansen som har beslutandemöjligheter när det gäller landsbygden. Jag tror att det finns många på landsbygden som ska vara väldigt glada och tacksamma för det. Det är nämligen just därför vi har fått den bredbandsmiljard vi har de kommande åren. Det är därför vi nu storsatsar och ser en rekordsnabb utbyggnad av den förnybara energin, där vi tar till vara det gröna guld som finns runt om i landet. Det är därför vi gör en tydlig satsning på kommersiell service, vilket inte hade gjorts om inte Alliansen hade bestämt sig för det. Det är därför vi gör en särskild satsning på apotek i glesbygden. Det är därför Hela Sverige ska leva får ett särskilt bidrag. Det är också därför vi nu gör en rekordstor satsning på enskilda vägar. Vi satsar på drift och underhåll av det vägnät vi har i hela landet. Vi satsar på solel. Vi satsar en halv miljard på energieffektivisering vart och ett av åren fram till 2014. Vi har gjort en fantastisk höjning när det gäller grundnivån för forskningen kring framtidens nya och rena energi. Till detta ska läggas det faktum att det var Centerpartiet och Alliansen som tog initiativ till den nya postlag riksdagen fattade beslut om 2010 och som är väldigt bra. Vi ställer där långtgående krav på att Posten ska tillhandahålla en god samhällsservice som når alla svenskar fem dagar i veckan och att minst 85 procent av alla förstaklassbrev ska delas ut påföljande vardag. Det är ett krav man också lever upp till med råge. Jag kan försäkra Tina Ehn, Roland Utbult och alla andra att jag kommer att ta mitt ansvar för att se till att svensk landsbygd kan utvecklas. Det är just därför jag och regeringen nu också har gett Transportstyrelsen i uppdrag att titta på hur vi kan permanenta de dispenser från pumplagen vi har givit glesbygdsmackarna för att de ska kunna finnas kvar och utvecklas. Det är någonting vi just nu bereder i Regeringskansliet. Det är just därför jag kommer att fortsätta att kämpa för att vi avsätter viktiga resurser för att bygga ut bredband i världsklass i hela landet, och jag kommer fortsatt att se till att följa utvecklingen när det gäller Posten väldigt noga. Jag kommer att understryka att Posten är skyldiga att leva upp till de strängt ställda villkor som PTS, med stöd i den postlag riksdagen har antagit, faktiskt har satt upp.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tänkte på detta med Posten. Det finns ingenstans i regelverket hur långt man kan ha till sin brevlåda. Det är också så att Posten ska ha frivilliga överenskommelser med privatperson om man delar ut post till hushåll mindre än en gång i veckan, men hur många detta berör finns det en oklarhet kring. Det finns alltså en del brister i systemet, även om majoriteten av posten delas ut i Sverige och väldigt mycket fungerar bra på många ställen. Det fungerar bra på de flesta ställen, skulle jag vilja påstå. Men det finns de som faller mellan stolarna, och det är de som någonstans blir drabbade. De bor i regel i glesbygden och på landet. Jag tycker att det är bra att vi kan ta upp landsbygdsfrågorna ur ett bredare perspektiv. Jag är tacksam för att ministern gör det och ställer upp på att svara på frågor som kanske inte direkt ligger inom ansvarsområdet. Det uppskattar jag väldigt mycket. När det gäller service, som det pratas så mycket om, skulle jag också vilja säga att det är bra att man från regeringens sida har lagt in detta i budgeten. Miljöpartiet har haft med en satsning på 100 miljoner - och vi hade 80 miljoner i den här budgeten - för att stödja servicen på landsbygden. Jag tror att regeringen hade 20 miljoner där. Det kom nämligen ett förslag 2009 som hette Se medborgarna - för bättre offentlig service och där man hade mycket bra förslag för att möta upp den brist som nu finns i landet på grund av att myndigheter och så vidare drar in sina tjänster. Det är ett akut behov, och det räcker inte med vare sig 20 miljoner eller 80 miljoner, utan det krävs ett ganska brett arbete och en uppföljning av det som pågår. Vi har ett jättestort ansvar. Människor runt om i landet måste känna att politiken härifrån tar ett ansvar.
Herr talman! För att försöka besvara de sista frågorna och bemöta reflexionerna från Tina Ehn skulle jag vilja säga: Nej, det råder inte några stora oklarheter om hur många postmottagare som omfattas av undantaget från femdagarsutdelning av posten. Den enskilde som kanske bor väldigt oländigt till kan avtala med Posten om att inte ha femdagarsutdelning. Det är 1 000 svenskar som har sådana avtal med Posten. Där har regeringen sagt att de inte ska bli fler. PTS senaste kartläggning av avstånd till postlådor visar att 97 procent av alla hushåll och företag vid mättillfället hade mindre än 500 meter till postlådan. Det är en uppgift som är viktig att följa, och det är därför viktigt att PTS i år kommer att göra en uppdatering och kartläggning av hur bilden ser ut i dag så att vi kan få en bild av om det har skett några avgörande förändringar på det här området. Det är viktigt att följa upp detta. Jag vet att Tina Ehn kommer från landsbygden, och jag är själv född och uppvuxen på landsbygden, och hela min familj, i en liten by utanför Hyltebruk på den halländska bondvischan. Jag vet precis vad det betyder att ha tillgång till Posten, att ha tillgång till fungerande telefoni, till el och till bra bredband och vartefter till goda mobila kommunikationer. Ska man kunna leva, bo och driva företag i hela landet måste den här grundläggande samhällsservicen självklart fungera. Jag kommer att göra allt jag kan som minister för att se till att det kan vara så.